Herr talman! Jessica Rosencrantz har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att göra Stockholms förorter tryggare. Hon har också frågat mig om jag ämnar verka för ett återinförande av målet om 20 000 poliser i hela Sverige. Enligt nationella trygghetsundersökningen ökar tryggheten och minskar brottsligheten generellt sett i Stockholm och i övriga landet. I vissa utsatta områden, framför allt i förorterna till våra storstäder, går dock utvecklingen i motsatt riktning. Otrygghet har i vissa av dessa områden kommit att bli vardag. Denna utveckling har pågått under en längre tid och är allvarlig. Polismyndigheten har under ett antal år kraftsamlat genom riktade insatser i förorterna i Stockholm, i synnerhet i Rinkeby och Tensta. Orsakerna till problemen är dock så komplexa att de inte kommer att kunna motverkas enbart genom polisiära insatser. För regeringen är det mycket angeläget att vidta åtgärder som kan bidra till att förbättra situationen i dessa områden. Möjligheten att leva ett tryggt liv utan brottslighet ska inte vara beroende av i vilket område människor bor. Problematiken måste bemötas från flera håll och genom gemensamma insatser från hela samhället. Inte minst krävs det åtgärder för att minska de sociala klyftor som skapar förutsättningar för dessa problem. Arbetstillfällen, bra bostäder, en bra skola och ett inkluderande samhälle är grundläggande för att vända utvecklingen. I december presenterade rikspolischefen 14 särskilt prioriterade områden där polisregionerna ska intensifiera det brottsbekämpande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kommun och områdespoliser ska finnas i de särskilt prioriterade områdena, och dessa ska tillsammans med övrig personal arbeta för att skapa trygga områden. Regeringen har presenterat flera konkreta åtgärder där problemen i utsatta områden behandlas särskilt. Som exempel kan jag nämna regeringens uppdrag till Polismyndigheten och elva andra myndigheter att utveckla former för lokal samverkan mot organiserad brottslighet. I uppdraget har regeringen poängterat vikten av att arbeta mot organiserad brottslighet i särskilt utsatta områden. Regeringen har också gett Polismyndigheten i uppdrag att skapa förutsättningar för att ytterligare kunna motverka förekomsten av illegala vapen och explosiva varor inom landet. Regeringen har även intensifierat det brottsförebyggande arbetet med en nationell satsning. Brottsförebyggande rådet har dessutom fått i uppdrag att kartlägga åtgärder mot kriminalitet och för ökad trygghet i socialt utsatta områden. Resultaten presenteras i november. I februari uppgav Polismyndigheten att det fanns 20 187 poliser, vilket är 136 fler än 2014. Efter att målet om 20 000 poliser har avskaffats har alltså antalet poliser ökat. Regeringen har tidigare gett uttryck för uppfattningen att Polismyndigheten bäst bedömer vilken kompetensmix som krävs för att klara myndighetens uppdrag. Polismyndigheten lämnade den 29 februari ett budgetunderlag till regeringen. Av underlaget framgår att myndigheten bedömer att antalet polisanställda behöver öka med 3 300 personer under perioden fram till och med 2020. Regeringen avser att noga följa utvecklingen för Polismyndighetens förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag.

Herr talman! Tack för svaret, statsrådet! Mellan 2013 och 2015 dog 21 personer i skjutningar i Stockholm, 17 personer i Göteborg och 7 i Malmö. Dödsskjutningar är dramatiskt många fler i svenska storstäder i jämförelse med hur det ser ut i våra grannländer. Köpenhamn, Oslo och Helsingfors tillsammans har hälften så många dödsskjutningar som vi har sett i Stockholm. Statistiken talar sitt tydliga språk. Men vi kan inte acceptera att vår huvudstad blir känd för våld och dödskjutningar. Statistiken visar också hur våldet och otryggheten drabbar dem som redan är mest utsatta. Var fjärde skottlossning i Stockholms län ägde rum i två redan väldigt utsatta stadsdelar där bara 5 procent av länets befolkning bor. Herr talman! Bilden av den segregerade otryggheten i vår huvudstad bekräftas av Polismyndighetens rapporter, Stockholms Handelskammare och Brå. Främst är det utrikes födda kvinnor som drabbas av otryggheten. Polismyndigheten har pekat ut 53 områden i Sverige som präglas av svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag, parallella samhällen och våldsbejakande religiös extremism. I Stockholm är Husby och Rinkeby-Tensta utpekade som två av de mest utsatta områdena. Polisen menar att man behöver en större närvaro, mer resurser och fler poliser för att komma till rätta med problemen. Därför har Moderaterna föreslagit att vi ska ha 1 000 fler poliser och att vi ska återinföra den förra regeringens mål om minst 20 000 poliser. Vi behöver fastslå en lägsta toleransnivå: antalet poliser får aldrig bli mindre än så. Jag menar att otryggheten är vår tids stora jämställdhetsfråga. I Stockholm ska man vara lika trygg på Rinkeby torg som på Nytorget, kvinnor ska inte jagas av självutnämnda moralpoliser i vare sig Tensta eller Nacka och blåljuspersonalen ska kunna arbeta ostört i såväl Husby som Enskede. Av rädsla för stigmatisering av förorten har politiker ofta sett mellan fingrarna när det gäller kriminalitet och kvinnoförtryck. En ny studie visar att 63 procent av unga i Stockholms förorter inte får ha en relation med någon av en annan etnicitet på grund av press hemifrån. En av tio kvinnor vågar inte gå ut i sitt bostadsområde om nätterna. Jag vill inte att den huvudstad jag bor i ska ha jämställdhet innanför tullarna men hedersförtryck utanför. Det är dags att jämställdhetsdebatten flyttar fokus från styrelserummen till förorten. Regeringen Löfven sviker just nu kvinnorna i förorten. Statsrådet är inte sen med att rada upp exempel på utredningar som görs, och det är ju bra att de görs, men problemet finns här och nu. Förortens kvinnor, och för den delen män, är i dag utsatta för förtryck och våld. Är Anders Ygeman beredd att stävja våldet i våra förorter här och nu? Hur vill regeringen i så fall minska skjutningarna och öka tryggheten? Är man beredd från regeringens sida att säga ja till Alliansens förslag om minst 20 000 poliser? Det måste vara en lägsta toleransnivå. Är Anders Ygeman beredd att säga ja till Moderaternas förslag om 1 000 fler poliser för att säkra att våra förorter återigen blir trygga platser att leva och verka på?
Herr talman! Vi tror att man inom polisen är bäst lämpad att själv avgöra personalmixen. Det kan behövas civilingenjörer, civilekonomer och olika typer av annan personal. Det var ett olyckligt misstag av den moderatledda regeringen att slå fast ett siffermål för en viss anställningskategori. Det är en typ av siffermål som man inte har valt att ha för någon annan verksamhet. Ska det vara ett mål på till exempel Försäkringskassan hur många handläggare vi har i stället för att se till resultaten? Det finns ingen annan samhällssektor där man sätter mål på det här sättet. Man kan också notera att efter att målet avskaffades har antalet poliser blivit större. Det tyder också på att Polismyndigheten har den bästa kompetensen att avgöra den frågan. Vi vill låta polisen vara just poliser och få styra en större del av verksamheten. Jag tror att det är positivt, och jag tror att det vore bra om även Moderaterna anammade den synen på verksamheten och på professionen. Polisen är väl skickad att göra den typen av avvägningar. Jag delar Jessica Rosencrantz kritik mot den tidigarevarande regeringen och kanske även mot tidigarevarande socialdemokratiska regeringar om att för lite har gjorts för att vända utvecklingen i förorterna och mot brottsligheten där. Jag tycker att samhället i alltför hög grad har lämnat förorterna i sticket. Men det gäller också den sociala utvecklingen. Vi har haft en period med åtta tio år av växande klyftor, stigande arbetslöshet och sjunkande skolresultat. När den typen av negativ utveckling koncentreras till ett antal områden är det inte så konstigt att vi också får en brottslighet som resultat av den utvecklingen. Därför måste insatserna inte bara handla om fler poliser i de här utsatta områdena och tuffare tag mot vapen som regeringen har föreslagit och polisen nu håller på med, utan det måste också vara åtgärder för att vända den sociala utvecklingen. Det är därför det är så glädjande att arbetslösheten nu sjunker efter att ett antal år ha stigit. Sysselsättningen stiger, och den stiger inte bara bland de etniska svenskarna mitt i livet som Reinfeldt talade om, utan den stiger snabbast bland utlandsfödda kvinnor. Vi måste göra mer för att vända utvecklingen i skolan. Vi måste satsa mer resurser på skolor i de utsatta områdena för att skapa en social trygghet och en social utveckling. Vi måste också ha fler poliser ute i de här områdena. Därför är det glädjande att polisen nu prioriterar de 14 mest utsatta områdena för att säkerställa att där finns områdespoliser och lokalpoliser. Därför är det glädjande att det kommer att öppnas en ny polisstation i Rinkeby med över 200 polisanställda. Därför är det glädjande att det i Göteborg och Malmö har kunnat satsas resurser på att få fler poliser. Det är glädjande att vi går från att under åtta år ha löst ett enda av de mord som begåtts av den organiserade brottsligheten i Göteborg till att nu lösa ett antal mord och sätta de skyldiga bakom lås och bom. 25 personer från den organiserade brottsligheten sitter bakom lås och bom i Västsverige. Ytterligare 25 sitter häktade i väntan på rättegång. Utredningen om händelserna vid Vårväderstorget blir klar i dag, tror jag. Den består av 9 000 sidor, och förhoppningsvis kommer den att leda till att morden klaras upp. Det händer alltså mycket positivt, men vi har också ett rejält arv att jobba med. Jag hoppas att vi kan vända utvecklingen i några av våra mest utsatta förorter under den här mandatperioden.
Herr talman! Statsrådet pratar om myndighetsuppdrag, samverkan, skola och åtgärder för den sociala utvecklingen. Allt det här är viktigt, men det är också åtgärder som tar väldigt lång tid. Det tror jag också att statsrådet är ödmjuk inför. Men problemet finns som sagt här i dag. Det är här och nu som kvinnor och män inte vågar gå ut om kvällarna och kvinnor i många av de här områdena inte vågar befinna sig i offentliga miljöer av rädsla för att bli trakasserade. Då är polisen ett viktigt svar. Vi har sett från tid till annan att polisen har använts som en budgetregulator. Därför är det viktigt att säkerställa att regeringen kan garantera att vi aldrig går under de här 20 000 poliserna. Det är bra att de blir fler just nu, men så har det inte alltid varit. Herr talman! Våldet och skjutningarna är inte längre något som bara drabbar de kriminella gängen. Våldsbrotten i offentlig miljö ökar. Det finns många exempel. Bara för att ta ett: I maj 2015 träffades en förbipasserande sjuårig pojke och en 56-årig man av skott från ett mindre handeldvapen när kriminella gäng gjorde upp på torget i Husby. Det är oacceptabelt. I både Tensta centrum och Rinkeby centrum förekommer öppen drogförsäljning i anslutning till tunnelbanan och andra samlingsplatser. Personer med judisk tro undviker enligt uppgifter till polisen Rinkeby och Tensta, och kristna kvinnor undviker Rinkeby centrum av risk att bli trakasserade. Våldet, kränkningarna och förtrycket är numera en del av många människors vardag. Det begränsar människors frihet - en frihet som jag och statsrådet och många av oss här kan ta för given. Då duger det inte, herr talman, att utreda och samverka, utan då behövs det faktiskt någonting här och nu. Moderaterna har bland annat krävt 1 000 fler poliser som ska jobba just i de här särskilt brottsutsatta områdena och att fler ska vara i yttre tjänst och inte gömma sig bakom ett skrivbord. Vi har också föreslagit att fler socialarbetare ska finnas tillgängliga efter kontorstid och även de finnas ute i samhället. Vi vill även skärpa straffen för ett antal brott, bland annat grova våldsbrott. Visst är problemen komplexa. Det krävs många åtgärder. Men att det här är någonting som skolan ska lösa eller något som vi löser genom långsiktiga myndighetsuppdrag eller polislokaler som står klara om två år kan inte vara det enda svaret. Vi kan inte dalta med de kriminella gängen som begränsar människors frihet. Resultatet, herr talman, blir att den stora majoriteten av laglydiga människor begränsas i sin frihet när polis och politiker drar sig tillbaka. Kvinnor som har flytt förtryck och extremism i sina hemländer möter nu precis samma saker i sina nya bostadsområden i Sverige. Det kan vi inte acceptera. Och vi kan inte acceptera att vi vänder den utvecklingen om två, tre, fyra eller fem år. Här måste regeringen agera kraftfullare. Är Anders Ygeman beredd att säga ja till 1 000 nya poliser i de här områdena? Vilka konkreta åtgärder här och nu vidtar regeringen för att de här kvinnorna och männen ska känna sig trygga när de går ut om kvällarna? Hur kan regeringen garantera att inte fler oskyldiga människor hamnar i skottlinjen för kriminella uppgörelser? Vad gör regeringen för att vända utvecklingen i dag?
Herr talman! Jag tror att man ska akta sig för att låtsas som att historien började för 15 månader sedan, då den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde. Jag tror att man ska akta sig för att glömma de 8 åren vi hade innan, eller 10 eller 15 åren innan om man så vill. Jag tror att det blir ganska farligt om man säger: Vad gör regeringen här och nu? Ni pratar om skola, sjukvård och poliser. Det kan ju ta fem år. Ja, det kan det göra. Frågan är, Jessica Rosencrantz, varför vi hade åtta år av växande klyftor, stigande arbetslöshet och OECD:s starkast sjunkande skolresultat. När man har haft den utvecklingen kan man inte ställa sig i en talarstol och säga: Det där med social utveckling tar tid. Vad gör regeringen här och nu? Vi gör naturligtvis en massa saker här och nu. Men vi måste också våga orka se de långsiktiga, strukturella skälen till den utvecklingen och att vi i vissa fall har misslyckats. Jag vill påminna om - det kanske är till Jessica Rosencrantz fromma - att utvecklingen ser positiv ut på det stora hela. Aldrig har så många människor i Sverige känt sig så trygga som nu. Det är makroutvecklingen. Mikroutvecklingen är att vi har stora problem i de mest socialt utsatta områdena, där den förra regeringen misslyckades som mest. Då säger jag: Här måste vi förstärka med poliser - och det har vi redan gjort. Från årsskiftet har det kommit ut fler poliser i Stockholm, Göteborg och Malmö. Jag säger: Här behövs det nya polisstationer, som i Rinkeby, och här behövs bättre samverkan med kommunerna. Sedan frågar Jessica Rosencrantz om jag är beredd att ta Moderaternas luftslott till förslag om 1 000 nya poliser här och nu? Men det innebär inte några poliser här och nu. Med det förslaget skulle den första polisen komma ut på gatan om tre år. Det är till och med på det sättet att det inte skulle komma en enda ny polis under den här mandatperioden om kammaren skulle rösta för Moderaternas förslag. Vadå här och nu? Dessutom avsätter ni 100 miljoner, tror jag att det är, för att Polishögskolan ska börja ta in några hundra poliser till. Vi har gjort saker här och nu. Jag ska berätta om en sak. Vi har anställt väldigt många fler civilanställda. Då kan Jessica Rosencrantz säga att man vill ha ett mål om att öka antalet poliser. Men vad gör de civilanställda? Jo, de kontrollerar gränsen. De kommer att börja kontrollera gränsen i syd så att vi kan frigöra poliser för polisiära resurser. Det hade vi kanske inte kunnat göra om vi hade haft en strikt bestämmelse från riksdagen om hur många som ska vara poliser och hur många som ska vara civilanställda. Nu har vi lyckligtvis inte det. Det gör att vi kan anställa fler civilanställda, som kan frigöra poliser så att de kan vara just ute på gator och torg i våra utsatta förorter. Jag tar gärna en diskussion om hur vi kan få fler poliser ute i verksamheten. Jag är gärna med och utvärderar den polisreform som vi har beslutat om gemensamt för att se till att de resurser som tidigare gick åt till it-administration och personaladministration och ett stort antal chefer faktiskt kommer ut i verksamheten och ger resultat. Men man kan inte låtsas som att tiden startade den 4 oktober förra året. Det fanns åtta år innan med en moderatledd regering.
Herr talman! Nej, statsrådet, man kan inte påstå att den här utvecklingen började i går. Det är naturligtvis en utveckling som vi har sett under lång tid. Betyder det att ansvaret för den här regeringen är mindre? Nej, problemet finns fortfarande här och nu och måste hanteras, oavsett färg på regeringen. Båda sidor har ett ansvar för att sätta fokus på det. Många människor har kommit i arbete under de gångna åtta åren med alliansregeringen. Men ett nytt utanförskap har vuxit fram. Och regeringen har varit saktfärdig när det gäller att hantera de stora migrationsströmmar som har kommit till Sverige. Vi kan därför inte ta hand om de människorna på ett korrekt sätt eftersom vi har en bostadsmarknad som inte fungerar och en skola som inte står beredd. Där har regeringen stått handfallen. Nu ska vi inte gå in i den debatten. Men eftersom man genom ett hastverk införde id-kontroller med några dagars varsel, utan ordentliga remissrundor och annat, har man inte kunnat hantera situationen, med den stora mängd människor som kommer till Sverige, på ett korrekt sätt. Nu hamnar de i de utsatta områdena. Där menar jag att regeringen inte tar sitt ansvar. Jag menar också att regeringen i väldigt stor utsträckning gömmer sig bakom utredningar och samverkansuppdrag. Jag säger igen att jag tycker att de också är viktiga aspekter. Men när man inte kan erkänna att vi historiskt sett har använt polisen som en budgetregulator och att vi många gånger har daltat med och inte vågat säga ifrån mot de grovt kriminella gängen förnekar man historien. Vi måste, på ett mycket tydligare sätt, säkerställa tryggheten i våra förorter. Jag vet att det till exempel är jättesvårt att få tillstånd för kameraövervakning i tunnelbanan, trots att det skulle skapa stor trygghet. På en mängd olika områden kan regeringen, med tydliga åtgärder och tydliga signaler, visa att man tar de problemen på allvar - nu och inte bara i morgon.
Herr talman! Låt mig inledningsvis säga att jag instämmer i mycket av det Jessica Rosencrantz säger om vad vi behöver göra i förorterna och i en del av den kritik Jessica Rosencrantz har mot tidigare regeringar, oavsett färg. Men när Jessica Rosencrantz börjar tala om ansvar och ansvar för flyktingsituationen blir jag ganska upprörd. På onsdagen sa ni moderater att ni var för id-kontrollerna. På torsdagen hade ni ändrat er och var emot. På onsdagen sa ni att ni var för att ge regeringen mandat för att stänga Öresundsbron. På torsdagen orkade ni inte med längre. Sanningen är att en moderatledd regering inte hade orkat med att hantera den här situationen. Inte ens i opposition klarade ni av att ta ansvar för den politik som krävdes för att vända utvecklingen. Kritisera gärna regeringen, men kritisera den inte för att den har gjort det som krävts! Vi har vänt utvecklingen. Vi har tagit ansvar. Vi har gjort det som krävts. Det är det som gör att vi i dag har den positionen vi har så att vi kan gå vidare och inte behöver hantera en akut flyktingsituation.